Herr talman!

Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret, även om det nog var det kortaste svaret på en interpellation jag någonsin har hört. Jag kan väl ha en del synpunkter på det.I det ögonblick som regeringen fattade beslut om att tillsätta en förhandlingsperson - samordnare, koordinatör, eller vad titeln nu var, det har varierat lite över tid - med ansvar för att se över huruvida Bromma flygplats ska läggas ned fick det konsekvenser för Stockholmsregionen. Det lägger en våt filt över utvecklingen och förnyelsen av Bromma flygplats eftersom man inte vet om flygplatsen ska vara kvar. Om flygplatsen inte ska vara kvar ska man inte investera nytt och försöka modernisera. Om den ska vara kvar ska man göra det.Då finns ett kollektivtrafikprojekt som håller på att byggas ut i anslutning till Bromma flygplats. Det kommer att vika av från den nuvarande Tvärbanans Solnagren bort mot Kista och göra att Bromma flygplats blir en flygplats med en spåranknytning. Jag som gillar tåg - statsrådet är välkommen till mitt kontor för att titta på min modellsamling om han är intresserad - tycker att det är helt fantastiskt. Det möjliggör för miljösmarta transporter till och från flygplatsen - dessutom kapacitetsstarka transporter till och från flygplatsen - samtidigt som man knyter ihop Kista på ett bra sätt med resten av länet på tvären.Regeringen har ett ansvar för de beslut man fattar. Jag vet att regeringen för ögonblicket inte fattar beslut om Kistagrenen på Tvärbanan, men däremot har man fattat beslut om att tillsätta förhandlingspersonen, och det beslutet påverkade förutsättningarna för Stockholmsregionens fortsatta infrastrukturutveckling. Det bär regeringen ett ansvar för.Det är klart att man kan adoptera en syn på att sitta i regering som innebär att man tar på sig skygglapparna, tittar bara på sitt eget hägn och struntar i vilken effekt det får för regionerna runt om i landet. Jag vill inte tro att statsrådet har den synen på att regera eller att den så kallade samarbetsregeringen har det heller. Men något samarbete har definitivt inte förevarit med någon som har ansvarat för denna fråga när man fattade beslut om att lägga denna våta filt över Bromma flygplats.Stockholms läns landsting har vid upprepade tillfällen varit tydlig med att man tycker att Bromma flygplats är en viktig flygplats. Jag har själv jobbat med frågorna i ett tidigare skede, och jag är, som statsrådet och herr talman hör, uppslukad av och engagerad i frågan. Därför skulle jag önska lite mer engagemang från regeringen för de konsekvenser som regeringens beslut får än tre rader i form av en mening i ett interpellationssvar, där regeringen avfärdar att man över huvud taget har något med konsekvenserna av sina beslut att göra.
Herr talman! Tack, Erik Ottoson, för uppföljningsfrågan!Själva grunden för utbyggnaden av kollektivtrafikanläggningar är inte reglerad i lag. Ansvaret för själva kollektivtrafiken åvilar kommuner och landsting, i Stockholms län entydigt Stockholms läns landsting. När det gäller utbyggnad av anläggningar är praxis sådan att specifika kollektivtrafikanläggningar beslutas och bekostas av kollektivtrafiksamordnaren. Det finns dock flera exempel på att staten både medverkat till finansiering och tagit initiativ till utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar.Med detta sagt vill jag också lyfta fram Trafikverkets ingång i detta. Trafikverket är som bekant en till staten kopplad oberoende myndighet. I länstrafikplanen för Stockholms län 2014-2025 finns 628 miljoner kronor avsatta som bidrag till finansiering av tvärspårvägens Kistagren. Det är naturligtvis väl känt för Erik Ottoson. Trafikverket har under hand också meddelat landstinget att finansieringen kvarstår så länge projektets trafiknytta är densamma men att ett nytt underlag kan behöva lämnas in om och när förändringar görs i projektet. Det här är grundläggande fakta som inte borde ha undgått en så engagerad riksdagsledamot som Erik Ottoson.Att försöka koppla ihop detta med uppdraget för samordnaren för Bromma flygplats är verkligen att tänja på principen om vad själva grundfrågan är och var konfliktytan finns. I detta fall är frågan tydlig. Regeringen har utsett en samordnare, Anders Sundström, som nu tittar på möjligheterna att flytta flygtrafik från Bromma flygplats till andra flygplatser i regionen. Om och endast om denna möjlighet finns kommer samordnaren att rekommendera tillvägagångssätt. Först då kan regeringen tillmötesgå Stockholms stads rödgrönrosa majoritets önskemål om att bygga bostäder på Bromma flygplats.Erik Ottoson tar upp frågan som om den skulle handla om att lägga ned en flygplats eller inte. Regeringen ser inte tillsättandet av en samordnare som ett nedläggningshot.En utredning av den framtida flygtrafiken i Stockholm innebär naturligtvis förändrade planeringsförutsättningar för alla som är verksamma i regionen. Detta är ställt utom allt rimligt tvivel. Men för att kunna se det här i ett större perspektiv måste man se stadsutvecklingsområdets begränsningar och möjligheter. I det här fallet finns det pengar för att bygga ut Kistagrenen. Trafikverket har meddelat detta. Det ligger dessutom under infrastrukturminister Anna Johanssons fögderi.Att på det här sättet försöka koppla ihop två vitt skilda områden på ett konstruktivt sätt är naturligtvis möjligt. Den möjligheten ska Erik Ottoson som riksdagsledamot använda sig av. Men ibland blir det väldigt konstruktivt, och då blir jag tvungen att försöka svara med de underlag jag har. De berättar att Kistagrenen har finansieringsförutsättningarna och att frågan om ansvaret för utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar entydigt ligger hos Stockholms läns landsting.
Herr talman! Finansieringen finns på plats - det är det som är så retsamt. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerDetta påverkar hur man ska dra sträckningen av Kistagrenen. Tanken var att det skulle komma till stånd ganska snart. Byggstart 2016 var planen när jag lämnade mitt jobb på trafikroteln med ansvar för de här frågorna. Det kommer inte att kunna komma på fråga - med eller utan pengar, herr talman - eftersom regeringen har skapat osäkerhet kring förutsättningarna för den här satsningen.Beslut man fattar i regeringsställning i en fråga kan få konsekvenser på en rad andra områden. Varje ansvarstagande regering, varje ansvarstagande statsråd, måste göra en konsekvensanalys av de beslut man är på väg att fatta. Om man inte gör det och det får oönskade konsekvenser måste man vara beredd att ta ansvar för de beslut man fattar och de konsekvenser de får.Mycket konkret handlar det här om huruvida spårvägen ska gå längre till vänster eller längre till höger, beroende på vilket håll man tittar från, där det i dag står byggnader som kan behöva flyttas. Är det så att man inte ska lägga ned flygplatsen kan man investera i detta och göra det på ett sätt som förutsätter att flygplatsen är kvar. Ska man göra tvärtom behöver man göra på ett annat sätt. Det påverkar verkligheten vilka beslut man fattar i regeringsställning.Det är absolut så att det här är en fråga som ligger i knät på Stockholms läns landsting. Det är ett bekymmer som regeringen har skapat och lagt i knät på Stockholms läns landsting, ett reellt bekymmer för utbyggnaden av Kistagrenen. Man kan inte börja med någon partiell trafikstart någonstans längs den här sträckan eftersom det här är en sådan avgörande del av sträckningen som i princip knyter ihop resten av utbyggnaden med resterande tvärbanesystem. Det här är alltså ingenting man kan avvakta med för att statsrådet och regeringen behöver ha någon form av betänketid och tillsätta en samordnare för att ta reda på detta. Man skulle egentligen ha behövt ett besked i går.Mehmet Kaplan sitter i regering med ett parti, Socialdemokraterna, som är splittrat i frågan men som i huvudsak - tidigare, åtminstone - har varit för att Bromma flygplats ska vara kvar. Kvar blir då Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Enkel parlamentarisk matematik säger oss att statsrådet har uppförsbacke vad gäller att lägga ned Bromma flygplats.Om man vill ha en attraktiv Stockholmsregion och ha kvar möjligheterna till snabb tillväxt och korta distanser till resten av världen men också möjligheter för resten av landet att mata trafik mot Stockholm och sedan vidare ut i världen, då är inte bara Bromma flygplats viktig. Även Tvärbanan till Kista är viktig, för den skapar en spårkoppling mellan Bromma flygplats och Arlanda. Man skulle approximativt kunna ta sig mellan de två platserna på mellan 30 och 40 minuter - med ett byte i Helenelund där man kan välja att åka pendeltåg, ska tilläggas så att statsrådet är med på vad det här handlar om. Det är ytterligare en viktig satsning som Alliansen i Stockholms läns landsting har genomfört för att skapa en bättre möjlighet till tillväxt i Stockholmsregionen, som är dragloket för svensk ekonomi.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Tack så mycket, Erik Ottoson, för uppföljningsfrågan! Den är egentligen ganska enkel - den handlar om vad samordnaren ska göra och inte göra. Då är vi plötsligt inne i en annan interpellationsdebatt. Den interpellationen får Erik Ottoson gärna ställa i nästa omgång.Grundfrågan här, som handlar om konsekvenserna för Tvärbanans utbyggnad, tycker jag att vi har lyckats reda ut rätt så bra. Erik Ottoson är troligtvis inte nöjd. Själva grunden för en riksdagsledamot är att ifrågasätta statsråden men också att fråga statsråden och regeringen om deras utövning av regeringsmakten.I det här fallet handlar det om två saker. Den ena är om en samordnare bör eller inte bör hantera den här frågan.

Men om det nu är så att Erik Ottoson med sin expertis och sitt kunnande vet att Bromma flygplats är den perfekta flygplatsen i fråga om plats, i tid och rum och i evighet, är det någonting jag är lite förundrad över.

Men som sagt, nu är vi återigen inne på ett område som handlar om Bromma flygplats.Det är viktigt att det är tydligt var ansvaret ligger. För den som lyssnar på den här debatten kan det verka som att ansvaret för kollektivtrafik inom Stockholms län skulle vara ett eget ansvar för staten. Så är det inte. Däremot ska staten se till att skapa goda förutsättningar, och det har staten gjort. Trafikverket har också mycket tydligt fastställt och underhand meddelat landstinget - det här är uppgifter som Erik Ottoson mycket väl känner till - att finansieringen på 628 miljoner kronor kvarstår så länge projektets trafiknyttor är desamma.Det här är en fråga som lär debatteras om och om igen, men för att vara tydlig: Att utse en samordnare innebär inte ett fait accompli. En samordnare ska göra det en samordnare är bäst på, nämligen att samordna de olika intressena för att kunna ha ett underlag för ett bra och gott beslut som gynnar näringslivet och människorna i Stockholmsområdet och i resten av landet.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerMan bär ansvar för de beslut man fattar i regeringsställning, till exempel beslutet att tillsätta en samordnare. Man bär ansvar för de konsekvenser de beslut man fattar får. Jag hör vad statsrådet säger att avsikten var med detta beslut. Konsekvensen är dock en annan. Vi vet nu att vi inte kan vara säkra på huruvida Bromma flygplats ska vara kvar eller läggas ned.Hade vi haft en alliansregering hade detta inte varit ett problem, för då hade ingen samordnare tillsatts. Då hade detta över huvud taget inte varit en fråga på dagordningen.Det är ganska uppenbart för undertecknad och även för statsrådet, tror jag, att med de tre landningsbanor som finns på Arlanda och med den som finns på Bromma blir det fyra, och tar man bort Bromma blir det bara tre kvar.

Vi kan diskutera det i en annan interpellationsdebatt. Men det som bekymrar och oroar mig och många andra är att statsrådet nu har lagt en våt filt över Bromma. Därmed har han också skapat en oro i fråga om vad man ska göra och hur man ska bygga ut Tvärbanan till Kista. Då spelar det ingen roll om finansieringen står kvar. Man kan inte använda den, för man vet inte var spåren ska gå, var man ska lägga sliprar och var tågen till slut ska gå. Det är ett problem, herr talman.
Herr talman! Tack, Erik Ottoson, för uppföljningsfrågan! Det är uppenbart att vi pratar om två helt olika saker och att själva grunden för den här interpellationen snarare handlar om att försöka koppla ihop två saker som inte direkt hör samman. Vi skulle säkert ha kunnat koppla ihop fler saker. Nu sträckte sig Erik Ottosons fantasi till den här sidan.På det sättet menar jag att jag är väldigt noga med vad regeringen har gjort i det här fallet, nämligen utsett en samordnare. Samordnarens uppgift är inte att lägga ned någon flygplats, däremot att se om flygtrafiken går att flytta till andra flygplatser i regionen. Endast om det går, vilket jag naturligtvis kan upprepa, kommer regeringen att se om det finns underlag för att tillmötesgå Stockholms stads majoritet - flygplatsen ligger de facto i Stockholm.Man måste veta - och det är väl Erik Ottoson väldigt medveten om - att de borgerliga partierna förlorade valet i Stockholms stad också. Det har medfört att det är en ny majoritet som styr Stockholms stad. Det är medborgarnas vilja som har lett till detta. Om en sådan majoritet, dessutom i landets största kommun, önskar ett ställningstagande som de kommer att kunna göra utifrån deras vilja att utveckla Stockholm - ambitionen är att vara en världsstad med goda transportmöjligheter och goda kommunikationer med resten av landet och resten av världen - är det oerhört viktigt att det går att tillmötesgå. Men för att kunna göra det behöver vi ett bra, djupt och brett underlag. Det underlaget jobbar Anders Sundström med, som samordnare, utsedd av regeringen. Det tror jag kommer att glädja alla dem som vill ha en bred och objektiv syn på frågan.Överläggningen var härmed avslutad.